Herr talman! Riksdagsledamöter! Jag har med intresse lyssnat på den diskussion som har pågått under den här programpunkten i den allmänpolitiska debatten. Jag vill ge ett par kommentarer på några punkter och några försök till svar på några punkter. Sten Svensson tog med all rätt upp de brister som finns inom den svenska psykiatrin. Vi kommer inom de närmaste dagarna från Socialdepartementets sida att remittera ut det förslag som psykiatriutredningen har lagt fram för en bred och djupgående remiss så att vi på så sätt kan få ett bra underlag för att kunna se vilka förbättringar vi kan genomföra under kommande år. Karin Israelsson och Pontus Wiklund tog upp en diskussion om antalet sjukhus i Sverige. Karin Israelsson påpekade bl.a. att det är de enskilda landstingen som bestämmer vilka sjukhus som skall finnas, och detta är förstås helt korrekt. Den diskussion som statssekreteraren i Socialdepartementet hade vidrört rörde ju bl.a. den stora minskningen av antalet vårdplatser i vårt land som går att förutse under kommande år. Chatrine Pålsson betonade vikten av kvalitetssäkringen i sjukvården. Jag kan glädjande nog säga att ett arbete för att förbättra kvaliteten nu bedrivs såväl inom Socialstyrelsen, SPRI och de svenska landstingen som ute på enskilda kliniker och vårdcentraler. Laila Strid-Jansson höll ett i min mening mycket engagerat anförande om en av de värsta företeelserna som finns i vårt land och i andra länder, nämligen sexuella övergrepp mot små barn. Det jag däremot hade litet svårt att förstå var hur hon kunde koppla ihop dessa företeelser med inslag i de krispaket som har lagts fram under den senaste månaden. My Perssons inlägg i dag och många gånger tidigare till förmån för de äldre är väl förtjänt av all uppmärksamhet. Låt mig för min del ändå bara peka på att en av de glädjande sakerna inom svensk sjukvård är att vi för varje år som går kan konstatera att en allt större andel av de resurser vi avsätter till sjukvård går till de äldre. Denna ökade andel går på intet sätt att förklara enbart genom ökningen av andelen äldre, utan det handlar om att vi gör större och större insatser. Pontus Wiklund var orolig för frågan om eventuella superdataregister. Jag kan lätt lugna honom på den punkten. Det kommer inga superdataregister, och i den mån vi nu förstärker ADB-hjälpmedlen ute på försäkringskassorna, vilket Pontus Wiklund för övrigt önskade, kommer detta i så fall att ske i samband med att riksdagen tar ställning till en speciell registerlag. Till sist i detta anförande vill jag kommentera Bertil Perssons skiss av en ny, fjärde modell för hur den framtida sjukvårdsfinansieringen skall se ut. Jag tycker att den innehöll flera intressanta inslag. Jag vill dock peka på att jag tror att ett avgörande problem med modellen är att klara av det som Bertil Persson själv tog upp, nämligen att se till att varje check täcker risken för varje person. Att klara detta utan allvarliga ingrepp i den personliga integriteten och utan att hamna i en situation där selektionsproblemen blir mycket stora tror jag är svårt att undvika. Men låt oss gärna fortsätta den debatten.

Fru talman! Den 26 maj slog riksdagen fast den nya formuleringen att Sveriges alliansfrihet syftar till neutralitet i händelse av krig i vårt närområde. I årets regeringsförklaring finns inte den formuleringen. Där nöjer man sig med att konstatera att Sverige står utanför militära allianser. Detta har uppfattats som ett nytt led i den pannkakspolitik som går ut på att lägga sig så platt som möjligt för att behaga hökarna inom den blivande Europeiska unionen. Oron över vart Sverige är på väg har ökat. Enligt den s.k. avin skall Sverige avge särskilda och bindande försäkringar om sitt deltagande i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Vänsterpartiet vidhåller för sin del som enda parti att Sverige genom ett medlemskap i unionen försätter sig i en moraliskt och politiskt omöjlig situation. Det kommer inte i längden att gå att delta i en gemensam utrikes och säkerhetspolitik och samtidigt inte vara beredd att delta i den militära delen av samarbetet. Troligtvis har en majoritet av svenska folket samma uppfattning - det visar opinionsmätningarna. Därför är det också troligt att det kommer att bli ett nej till medlemskap i unionen under nuvarande förhållanden. De flesta som följer den här debatten tolkar situationen så att ni EG-anhängare redan nu är beredda att i framtiden binda er för att skicka folk ut i krig runt om i världen på de f.d. europeiska kolonialmakternas sida. I dag har ni chansen att lämna ett annat besked. Enligt besluten i Maastricht skall medlemsländerna samordna sin politik gentemot u-länderna. EG:s handelspolitik har varit katastrofal för u-länderna, i synnerhet för länderna söder om Sahara. ACP länderna, som har särskilt starka förbindelser med EG enligt Lome avtalet, har sett sin andel av EG ländernas import minska från 8,8 % år 1962 till 4,5 % år 1988. För bearbetade varor är nedgången ännu mer dramatisk. Hur tänker Sverige agera för att få en ändring på EG:s handelspolitik gentemot u-länderna? Efter den danska folkomröstningen med ett knappt nej och den franska med knappt ja till Maastrichtfördraget har en ny situation uppstått. Valutaspekulanterna har torpederat de fasta växelkurserna, och EG-debatten rasar ute i Europa. Kritiken mot Maastrichtfördraget har varit skarp. Till och med herr Delors själv har kallat den för en krånglig kompromiss mellan unionister och federalister. Danmarks krav på mer öppenhet, närhet och demokrati väcker intresse från många håll. Danmark kan komma att kräva undantag från bestämmelser om gemensam valuta, EG medborgarskap och gemensamt asyl och polissamarbete. England har sina undantag redan tidigare. Det är bara i Sverige som uppslutningen bakom Maastricht verkar riktigt omfattande från de främsta EG-partierna. Vore det inte läge att nu föra en offentlig debatt om hur det svenska alternativet till Maastricht skulle kunna se ut, eftersom så stora delar av Europas befolkning och befolkningen även i vårt eget land inte gillar denna traktat? Särskilt gäller detta det försvarspolitiska och monetära samarbetet. Jacques Delors använde i går den svenska ansökan som bevis på att EG inte är så dåligt som man hävdar ute i Europa. Tänk på ert demokratiska anseende inför Europas kritiska folk! Majoriteten i EG-parlamentet anser att avtalet trots allt skall drivas igenom, även om den anser att det har stora brister. Vad är det för ansvar från EG I det EG som vårt land nu med full kraft anpassas till, är klyftorna mellan rika och fattiga och mellan olika regioner ofantliga med våra mått mätt. Dessa klyftor hämmar också, enligt min mening, den ekonomiska utvecklingen. I de två rikaste regionerna är den genomsnittliga inkomsten fyra fem gånger högre än i de fattigaste regionerna. I de tio sämsta regionerna är arbetslösheten ca 25 %, medan den är ca 3 % i de tio bästa regionerna. Även inom länderna är klyftorna mellan människors olika levnadsnivåer av en helt annan dimension än i vårt land. Genomsnittsinkomsten i Sveriges bästa region är kanske 30 % högre än i den sämsta regionen, medan i t.ex. Italien är skillnaden ca 270 %. När Danmark gick med i EG var arbetslösheten i storleksordningen 1 %. I dag, efter 20 års medlemskap, har Danmark 11 % arbetslöshet. I dag stiger arbetslösheten återigen i EG. Den Internationella valutafonden tror att om planerna på en ekonomisk och monetär union blir verklighet kommer arbetslösheten att öka med ytterligare tre miljoner individer, dvs. till bortemot 18 miljoner de närmaste tre åren. Ett marknadsanpassat jordbruk i EG skulle ytterligare späda på arbetslösheten. Vissa säger att det finns upp till tio miljoner för många bönder i EG:s egna undersökningar av effekterna av den inre marknaden redovisar att klyftorna ökar mellan fattiga och rika. Av den rapport om regionala frågor som fastställdes förra hösten framgick det att det fanns en risk för att Danmark, som ett perifert område, skulle bli ännu mer ett utkantsområde än det är nu. Den rapport som vi i dagarna har fått från ERU pekar på samma utveckling för Sverige när det gäller den skattepolitik som regeringen i EG anpassningssyfte vill driva. I ERU-rapportens räkneexempel visas tydligt risken för ökade regionala klyftor på grund av dels skattepolitiken, dels den typ av tillväxt som förväntas. Är det inte rimligt att Sverige med sina erfarenheter i EG-förhandlingarna kraftfullt driver kravet att kampen mot arbetslöshet och regionala klyftor måste vara två fundament för en långsiktigt uthållig ekonomi? Är inte också en sådan kamp en förutsättning för att inte den monetära unionen skall leda till en katastrof?

Fru talman! Det är nu drygt ett år sedan statsministern från denna talarstol avgav sin första regeringsförklaring. Där skisserades fyra huvudmål för politiken under innevarande mandatperiod. Det första var att fullt ut föra Sverige in i det europeiska samarbetet genom förhandlingar om medlemskap med EG. Nu när ett år har gått kan vi konstatera att viktiga steg har tagits i riktning mot ett närmare samarbete med EG. EES-förhandlingarna har avslutats. Ratificeringsprocessen har inletts. För Sveriges del väntas riksdagen ta klart ställning för EES-avtalet i november. Några orosmoln skymtar vid horisonten. Det viktigaste är att Schweiz skall ha en folkomröstning i frågan den 6 december. Det mesta talar emellertid för att avtalet som planerat kommer att träda i kraft den 1 januari 1993. Detta innebär deltagande i väsentliga delar av EG:s inre marknad och samarbete på en rad andra områden. Fru talman! Det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att det finns ett brett, med Dagens Nyheters ord, dånande stöd för EES-avtalet i Det är bara Bengt Hurtig och Gudrun Schyman och deras Vänsterparti som anmäler avvikande mening. De förnekar sig inte. De säger bara: ''Nej, nej, nej!'' Nej till ekonomisk union. Nej till medlemskap i EG. Nej till EES-avtalet. De väljer isoleringens väg. De alternativ som de anvisar, till den del de inte utgör ett komplement till ett EG medlemskap, och därmed ett led i vår egen politik, leder in i en återvändsgränd. Fru talman! Förberedelserna för förhandlingar om medlemskap i EG har intensifierats. EG har vid sitt toppmöte i Lissabon i juni i år givit principiellt klartecken för förhandlingar om utvidgning av Gemenskapen med intresserade EFTA-länder. Två villkor har uppställts. Det första villkoret är att EG skall klara av arbetet med budgeten för de närmaste fem åren, det s.k. Det andra villkoret är att Maastrichtfördraget skall ha ratificerats dessförinnan. Vi har inga garantier för att man kommer att klara budgetpaketet före årsskiftet. Men av alla uppgifter att döma är siktet fortsatt inställt på att klara av det till EG:s toppmöte i Edinburgh i december. Det är klart att Maastrichtfördraget inte kommer att ha ratificerats av alla medlemsländer vid årsskiftet. I Danmark sker folkomröstningen tidigast i mitten av nästa år. Icke desto mindre har vi anledning att tro - det finns en hel del tecken som tyder på detta - att fördjupningen av EG:s samarbete har kommit så långt vid årsskiftet att förutsättningar finns att starta förhandlingar efter årsskiftet. Fru talman! För någon vecka sedan redovisade jag här i riksdagen svenska förhandlingsfrågor och svenska förhandlingsmål, nämligen Sveriges femton tuffa krav, som Aftonbladet rubricerade dem. Bengt Hurtig, vi lägger oss inte platt på marken. Några dagar därefter redovisade jag dem för det brittiska ordförandeskapet. Jag hade då två budskap. Det första budskapet var att vi kommer väl förberedda till förhandlingarna. Vi har få problem, och vi ser inga oöverstigliga hinder. Det andra budskapet var att vi har viktiga intressen att bevaka i förhandlingarna. Det gäller jordbruket - särskilt Norrlandsstödet - och regionalpolitiken. Det berör miljöpolitiken, handelspolitiken, alkoholpolitiken, Euroatom och en rad andra frågor som jag har redovisat i riksdagen tidigare. Vi vill dessutom försäkra oss om att vi får ett med andra länder jämförbart inflytande i EG:s olika organ och att svenska blir officiellt språk. Allt det här är viktiga svenska intressen som vi skall slåss för i förhandlingarna. Jag förklarade också att vi utgår ifrån att EG inte ställer större krav på kandidatländerna än på medlemsländerna själva. Det gäller inte minst det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet. Med den utgångspunkten ser vi inga speciella svårigheter för Sveriges del här. Vi kan och vill medverka i det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet utan förbehåll. Samtidigt består den militära alliansfriheten. Något deltagande i ett försvarspolitiskt samarbete är för närvarande inte aktuellt för Sveriges del. Fru talman! EES-avtalet utgör ett viktigt etappmål på vägen mot ett medlemskap i EG. Men det räcker inte. Utan medlemskap kan vi inte delta i EG:s ekonomiska och monetära samarbete. Utan medlemskap kan vi inte delta i EG:s utrikes och säkerhetspolitiska samarbete. Utan medlemskap får vi inte säte och stämma i EG:s olika beslutande organ. Det gäller vår rösträtt i Europa! Det är några av skillnaderna, Richard Ulfvengren, jämfört med ett EES-avtal. Fru talman! Europa har under de senaste åren genomgått snabba förändringar. Denna process fortsätter. Risken är stor för en ytterligare fragmentering och uppsplittring med nya motsättningar som följd. Men förutsättningar finns också att skapa en ny säkerhets och samarbetsordning för att säkra fred och välstånd i Europa. Det är därför som den fortsatta fördjupningen av EG-ländernas utrikes och säkerhetspolitiska samarbete är så betydelsefull. Sverige har ett starkt intresse av att delta fullt ut och solidariskt i detta samarbete för att på så sätt kunna ge vårt bidrag till en fredlig utveckling i Europa. Genom medlemskap i EG vill vi främja sysselsättning och välfärd. En stark ekonomi - och ett medlemskap i EG bidrar till detta - är den främsta garanten för att vi skall kunna trygga jobben och klara välfärden. Sverige har kommit på efterkälken. Från en sjätte plats i OECD:s välfärdsliga så sent som 1980 har vi halkat ner till elfte plats i dag. På 60-talet låg vi bland de främsta. Det här beror bl.a. på att Sverige har stått utanför EG. Den industriella utslagningen i Sverige under de senaste åren har ingen motsvarighet i EG. Där har industriproduktionen hållits uppe, eller t.o.m. ökat, medan den har fallit drastiskt i Sverige. Den här utvecklingen kan inte och får inte fortsätta. När det nu inte längre finns några utrikespolitiska hinder mot ett medlemskap, är det på tiden att Sverige intar sin plats i kretsen av EG:s medlemsländer. Målet måste vara likabehandling. Fru talman! Händelserna under de senaste veckorna visar också på betydelsen av ett europeiskt valutasamarbete. Däri ligger visserligen ingen garanti mot räntechocker och valutakriser. Det visar erfarenheten från andra länder. Grunden för en stabil valuta läggs genom en sund ekonomisk politik på hemmaplan. Men alla skall veta att det är betydligt lättare att möta spekulationsfrågor mot en valuta om regeringar och cenralbanker samarbetar. Ett förstärkt och påskyndat valutasamarbete i riktning mot en ekonomisk och monetär union ligger i Sveriges intresse. Fru talman! Det finns i dag en stor osäkerhet i väljarkåren. Det är inte överraskande. EG är inte lätt att greppa. Det finns starka överslag i debatten - inte bara på nej-sidan. EG är varken ett paradis eller ett helvete. Men det är regeringens fasta övertygelse att fördelarna klart överväger. Det är genom att medverka till ökad information och stimulera till debatt som vi skall övertyga de tvehågsna härom. Vi kommer att satsa mycket på informationsfrågorna med sikte på att nå ut till alla medborgare. Vårt arbete för ett svenskt medlemskap i EG går vidare. Regeringen skall inte spara någon möda för att förverkliga den ambitiösa tidsplan som vi har ställt upp, dvs. ett svenskt medlemskap i EG 1995. Vi skall göra allt vad vi kan för att slå vakt om den breda enighet som finns här i riksdagen om Europapolitiken. Den har ett värde i sig, och den är en styrka i förhandlingarna. Det vet jag av egen erfarenhet. Fru talman! GATT-förhandlingarna befinner sig i ett kritiskt skede. EG:s och USA:s förhandlare möts nu för att söka bryta dödläget i förhandlingarna. Det är av avgörande betydelse att de lyckas. Misslyckas förhandlingarna riskerar de att skjutas upp på obestämd tid, och vi riskerar en fragmentering av världsekonomin. Går förhandlingarna i lås, kan vi sända en god signal till världsekonomin. Det ger en stimulans. Ingen möda får sparas för att föra förhandlingarna i hamn, och Sverige kommer att satsa stenhårt på detta.

Fru talman! Jag hoppas att den beskrivning som Ulf Dinkelspiel har givit av förhandlingarnas snabba förlopp också blir verklighet, liksom att vi kan åstadkomma den samling här hemma som han, och även jag, givit uttryck för. Men beskrivningen av samlingen här hemma är väl något glättad. Ulf Dinkelspiel kommenterade inte ett, som jag tycker, uppseendeväckande faktum, nämligen att frågan om neutraliteten över huvud taget inte fanns med i den regeringsförklaring statsministern läste upp. Den återkommer i stället på ett i förhållande till riksdagens beslut korrekt sätt i statsrådet Dinkelspiels föredragning inför riksdagen. Det här väcker dock farhågor om att det finns starka spänningar i regeringen, där statsministern egentligen inte riktigt står för den uppläggning vi här i riksdagen har samlats kring. I Dagens Nyheter i dag finns en artikel skriven av Centerns talesman i EG-frågor - som också är här i kammaren. Det som står i artikeln strider inte formellt mot den deklaration som regeringen har avgivit. Men alldeles uppenbart är det en helt annan inriktning av förhandlingarnas uppläggning som Centerns främste talesman ger uttryck för. Han talar om en mellannivå samlad kring Danmark. Det är något som, såvitt jag förstår, regeringen och Ulf Dinkelspiel ingalunda tänker sig i förhandlingarna. Spänningarna i regeringen måste väl på den punkten vara ganska stora.

Fru talman! Jag hänger mig sannerligen inte åt önskedrömmar. Jag är djupt och uppriktigt engagerad i den förhandling som nu skall starta. Jag hoppas att den skall gå bra. Den kommer att gå bra enbart om det finns en ordentlig sammanhållning såväl i regeringen som i riksdagen. Därför är det beklagligt att vi i oppositionen gång på gång måste återkomma till, att regeringen inte kan stå på riksdagens ståndpunkt i varje viktigt sammanhang när det gäller utrikes och säkerhetspolitiken. Det försvagar vår förhandlingsposition om man inom EG får föreställningen att regeringen inte riktigt står för det som uttrycks här i riksdagen. Det är den kritiken vi har framfört såväl mot statsministern som mot försvarsministern i olika sammanhang. Vi hade hoppats att slippa upprepa den. Tyvärr tvingades vi göra det efter den regeringsförklaring som kom. Jag har samma inriktning som Ulf Dinkelspiel. Det är viktigt att åstadkomma samling. Jag hoppas att han kan ägna sig åt det också i regeringen.
Fru talman! Mats Hellström och jag är eniga om vikten av en bred politisk förankring och en bred uppslutning bakom de svenska förhandlingsmålen och bakom den svenska förhandlingsuppläggningen. Mot bakgrund av mitt tidigare uttalande hoppas och tror jag att Mats Hellström skall känna sig lugnad på den punkt som han tog upp i sitt första inlägg.
Fru talman! Det låter ju ganska hyggligt detta att ett deltagande i försvarpolitiken inom EG inte är aktuellt. Men jag tycker att alla EG-partierna borde tänka på dynamiken i hela processen. När man integrerar säkerhetspolitik och utrikespolitik kommer det av moraliska och politiska skäl att bli oerhört tungt och svårt att stå utanför ett försvarssamarbete. Det sägs att Sverige skall försvara sitt eget territorium med egen kraft. Men om vi har en annan uppfattning än t.ex. stormakterna i EG om hur det skall försvaras, vad händer då om vi skall ha en gemensam utrikespolitik? Jag tycker att man ibland tar litet för lätt på dessa frågor. Ulf Dinkelspiel säger att det finns 15 tuffa krav. Före EES-förhandlingarna fick vi upprepade försäkringar från dåvarande handelsministern Anita Gradin och Ingvar Carlsson om att det nu ställdes tuffa krav i EES-förhandlingarna. Vi vet att man också skulle få permanenta undantag på en rad områden. Vi vet att det inte blev något av det. Det finns naturligtvis en oro att det skall gå samma väg den här gången. Vidare konstaterar jag att Ulf Dinkelspiel inte svarar på min fråga om hur han tänkte att Sverige skulle agera för att få en ändring av EG:s handelspolitik gentemot u-länderna. Slutligen vill jag konstatera att vi har markerat vad vårt alternativ är. Det är ett frihandelsavtal och även en förbättring och utvidgning av alla de övriga avtal vi har med EG på områden som gäller standardisering av produkter, forskning, utbildning, miljösamarbete osv.
Fru talman! Jag svarade helt enkelt inte på Bengt Hurtigs fråga i mitt första inlägg därför att tiden gick ut. Han tog upp en tidigare fråga som gällde personers rörlighet. Han undrade om jag väntade en stor rörlighet över gränsen, antingen mot Sverige eller från Sverige, som följd av EES-avtalet. Svaret är att jag tror att det blir en mycket begränsad rörlighet. Det visar erfarenheten från andra länder. Det visar också erfarenheten från den nordiska arbetsmarknaden som nu har fungerat i flera tiotals år. Även när Danmark hade en arbetslöshet på 10 % och Sverige hade en arbetslöshet på 2 % var rörligheten över gränsen mycket begränsad. Den andra frågan gällde handelspolitiken och vad Sverige gör för att påverka EG:s handelspolitik. Vi har gjort en jämförelse och funnit att det finns vissa avvikelser mellan vår egen handelspolitik och EG:s. De är inte stora. De gäller bl.a. tekopolitiken. Där kommer vi att verka för att vår lösning kommer att fortsätta att gälla inom EG och att alla textilrestriktioner på sikt avskaffas också av EG. I övrigt kommer vi givetvis som medlemmar i EG att driva vår traditionella frihandelslinje.

Fru talman! Det är svåra tider i Sverige. Många svenskar oroar sig av naturliga skäl för sin framtid. Därför är det inte heller egendomligt att de oroar sig för förändringar som kan bli en följd av svensk medverkan i de stora, viktiga och för vår framtid avgörande europeiska samarbetssträvandena. Vi som är övertygade om det här samarbetets betydelse har inte lyckats göra klart vad det är vi vill åstadkomma och varför vi vill göra det. På de punkterna behöver vi förvisso skärpa oss. Samarbetet mellan demokratierna i väst och framstegen genom europeisk integration avgjorde utgången av det kalla kriget. Det är, sett i backspegeln, ett enastående resultat. Vi behöver inte längre frukta att kärnvapenbestyckade missiler står uppställda med spetsen pekande mot Paris och London, mot Stockholm och Karlskrona och inte heller mot Moskva och Warszawa. Det är en oerhörd landvinning och en seger för demokratin och för de liberala värdena. Fru talman! Det duger dock inte att vila på lagrarna. En ny gigantisk utmaning står framför oss. Sönderfallet i Östeuropa, i Jugoslavien och det forna Sovjetunionen, den ekonomiska krisen, den utbredda fattigdomen och det mänskliga eländet i dessa våra grannländer kan och får bara inte bli bestående. Förhållandena där utgör ett hot också mot vår säkerhet och vår välfärd. Om Europa skall bli en fredlig kontinent, kan vi inte stänga dörren mot öst. Om vi inte hjälper dem nu sitter vi på en kruttunna, som Percy Barnevik uttryckte saken i en intervju i Dagens Industri nyligen. Insatserna för Östeuropa måste öka. EG har också de andra OECD-staternas, dvs. Amerikas och Japans, uppdrag att samordna insatserna. Sverige har också viktiga insatser att göra här, i t.ex. Baltikum, Polen och S:t Petersburgsområdet. Men vår största möjlighet att påverka utvecklingen här är att delta i den europeiska gemenskapen och tillsammans med de andra länderna se till att något verkligt rejält sker. Kampen för Östeuropa är ett viktigt skäl till att Sverige skall vara med i den europeiska gemenskapen. Ett annat skäl är vår vilja att i eget intresse vara med och bygga upp det europeiska monetära samarbetet syftande till en monetär union. Det var bra att Mats Hellström, liksom Ulf Dinkelspiel, tog så klart ställning för att detta är ett svenskt intresse. Jag vill också understryka betydelsen av det monetära samarbetet. Jag gör det här i medveten polemik med de tankar på en begränsning av detta monetära samarbete till enbart Norden som Pär Granstedt gett uttryck för i en artikel i Dagen Som svar på dessa tankar vill jag säga att det inte går att skapa valutastabilitet för Sverige inom en så begränsad krets av små länder som Norden utgör. Inom ramen för en starkt fördjupad europeisk samverkan, en samverkan som tenderar att sträcka sig från Atlanten till öster om Ural, kan nordisk sammanhållning visa sig meningfull och framgångsrik, men som handelsområde, valutaområde, som område för kampen mot de regionala miljöhoten eller som område för att lösa europeiska freds och säkerhetsproblem är Norden för litet. Att ställa fram Norden som alternativ till den europeiska integrationen och föreslå t.ex. en nordisk enhetskrona i förhållande till en europeisk valuta bidrar inte till någon lösning. Det är vad man på engelska brukar kalla en non-starter. Resultat blir endast ökad förvirring, oro och obeslutsamhet. Fru talman! För att inte riskera att missförstås vill jag starkt understryka att i de förhandligar som står framför oss om medlemskap i EG, skall våra förhandlare bara ha en ledstjärna. Den ledstjärnan är att hårt och konsekvent föra fram och driva svenska intressen. Jag har en stark tilltro till regeringens förmåga i de avseendena. Vi skall inte heller i någon slags pojkscoutsnit genomföra anpassningar till EG:s bestämmelser och EG-mål som de nuvarande EG-länder inte själva tagit till sig och inte själva följer. Europa har mycket att ge Sverige, men vi har också mycket att bidra med i det europeiska samarbetet, i kampen mot arbetslöshet, för jämställdhet och en bättre miljö. EES-avtalet utgör, som Ulf Dinkelspiel sade, ett viktigt etappmål i de strävandena. Vi vill komma med i ett enat Europa. Om Europa vill ha med oss får de visa att de uppskattar och respekterar vårt land och det vi svenskar står för. Innehållet, fru talman, i avtalet är viktigare än något annat, t.o.m. viktigare än tidpunkten för när detta avtal träffas.

Fru talman! Det Pär Granstedt säger om betydelsen av samarbete i Norden inom ramen för en europeisk gemenskap kan jag hundraprocentigt ställa upp på. Jag framhöll också i mitt anförande att det just är inom den ramen som förutsättningarna för det nordiska samarbetet är som allra bäst. När Pär Granstedt säger att vi skall delta på likartade villkor, är det ju en direkt uppmaning till de länder som i dag står utanför den europeiska gemenskapen att snarast se till att de kommer inom den ramen. Allt detta är vi överens om. Men det är inte det som står i Pär Granstedts artikel, utan det står där att man skall eftersträva ett slags enhetskrona som ett alternativ till den monetära gemenskapen och försöken att skapa en monetär union med en valuta som skall sträcka sig över hela EG-området. Det är då jag säger att detta inte utgör en startpunkt för en konstruktiv diskussion om vår medverkan och vår framtid i Europa. Då är det något helt annat, en polemik snarast, där man bryter sig ut ur de ansträngningar som har gjorts och görs att skapa ökad integration i Europa. Där är Pär Granstedt en tillbakahållande, en bakåtsträvande kraft. Jag skulle gärna, fru talman, se ryggen på Pär Granstedt, om han liksom jag såg det i sitt intresse att vara pådrivande och föregångare när det gäller att skapa ökad kraft bakom den europeiska integrationen.
Fru talman! Den gemensamma valutan är bara ett element i det valutasamarbete som ingår i Maastrichtavtalet. Det innehåller ju väldigt mycket mer. Den gemensamma valutan är ett sista steg, och det finns en hel del skilda meningar om och när det steget skall genomföras. Jag ser inte en nordisk krona som ett alternativ till ett valutasamarbete i den europeiska gemenskapen. Det samarbetet måste vara betydligt vidare. Jag ser möjligen en nordisk krona som ett alternativ till det sista steget i den utvecklingen, en gemensam europeisk valuta som ersätter alla nationella valutor. Jag tror som sagt att det finns många inom EG som tänker i samma banor, nämligen att man kan driva samarbetet mycket långt utan att nödvändigtvis behöva ta detta sista steg. Det är viktigt att vara pådrivande i den här utvecklingen, det har Hadar Cars rätt i. Men jag tror inte att Sverige spelar sin pådrivande roll bäst genom att kritiklöst acceptera vissa utvecklingsmodeller, utan vi bidrar bäst till att driva på utvecklingen av det europeiska samarbetet genom att vara en aktiv partner som också kan tillföra egna uppfattningar och egna ide er. Jag tycker alltså att det är viktigt att vi deltar i den europeiska debatten om det europeiska samarbetets framtid, inte bara nickar ja och amen till vad andra föreslår.
Fru talman! Jag ber att få citera ur den artikel som jag refererade till i mitt anförande. Där skriver Pär Granstedt att ''det är fel att helt avhända sig växelkursjusteringar som en sista utväg för att rätta till ekonomiska obalanser''. Syftet med det europeiska monetära samarbetet är att skapa den form av stabilitet som gör att växelkursjusteringar inte skall förekomma. Det är grunden. Det är när man har kommit dithän som man kan gå vidare och skapa den gemensamma valutaenheten i Europa. Om vi skall åstadkomma förutsättningar för en totalt fri handel och totalt fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital, är detta att ha en monetär enhet, som jag ser det, ett betydelsefullt steg, kanske ett avgörande steg på vägen. Det är mot det som Pär Granstedt polemiserar och säger att vi tillsammans med de andra nordiska länderna, inom ramen för ett slags enhetskrona, skall förbehålla oss rätten att devalvera gentemot andra valutor i Europa. Det är enligt min uppfattning inte att visa vägen för en rätt politik för

Fru talman! Birgitta Hambraeus har tagit upp en hel del frågor som rör riksdagens arbetsformer och hantering av EES-avtalet. Det är givetvis inte min sak att kommentera detta. Jag vill däremot säga några ord om hanteringen av EES-avtalet och förhandlingarna som föregick undertecknandet av avtalet den 2 maj i år.

Anita Gradin som ansvarig för förhandlingarna i den tidigare socialdemokratiska regeringen och jag, efter regeringsskiftet har diskuterat förhandlingsuppläggningen. Jag vill påstå att detta avtal grundligt har diskuterats. Nu har vi att ta ställning till helheten. Birgitta Hambraeus ställde också ett antal frågor. De finns kommenterade i avgiven proposition. Riksdagen har också under den här perioden haft tillfälle att kommentera de olika frågorna. Jag tror att jag vågar säga att de har blivit belysta från olika håll under hela förhandlingsskedet. Till sist. Fru talman! Sverige är är inte ensamt. Den 2 maj i år undertecknade vi och 18 andra länder EES-avtalet. I alla dessa länder har därefter förslag om godkännande av avtalet framlagts i resp. parlament. Vi räknar med att alla 19 länder kommer att ha avslutat den här godkännandeprocessen under hösten. Sverige är på intet sätt unikt i det här avseendet.
Fru talman! Förhandlingarna har skett i nära samarbete med riksdagen, säger Ulf Dinkelspiel. Men när har vi här i kammaren diskuterat en del av de problem som uppstod? Riksdagen gav förhandlingsmandat och det är alldeles uppenbart att inte alla problem lyckats bli lösta. När har vi diskuterat dem? Samrådet som har förekommit med riksdagen har skett med vissa individer, som därefter har varit tvungna att tiga med vad de har fått reda på. Myndigheternas anmärkningar har hemligstämplats, därför att förhandlingar pågår. Vi har fått mycket information, men problemen, belysta av myndigheterna, när det gäller exempelvis dessa 1 400 lagar har aldrig riktigt diskuterats. Informationsfloden har varit sövande utan några punkter där diskussionen verkligen har kunnat ta fart. Nu rapporteras det i tidningarna om en hel del problem, t.ex. avtal som inte längre blir gällande. Det har vi emellertid aldrig diskuterat i riksdagen. Håll med om - det är i och för sig inte Ulf Dinkelspiels sak - att denna otroliga forcering, under riksdagens sommaruppehåll, där utskottet i praktiken tar ställning innan riksdagen samlas igen, är mycket märklig och unik.
Fru talman! Under årens lopp har det funnits många tillfällen att diskutera hithörande frågor, och så har också gjorts här i riksdagen. Det har förekommit handelspolitiska debatter, där utförliga redovisningar har lämnats för EES förhandlingarnas förlopp. Informationsstunder har getts. Det har gett möjlighet till diskussion kring de här frågorna, och diskussion har förekommit. De olika förhandlingsfrågorna har ingående diskuterats i riksdagens EFTA-delegation punkt för punkt. Dessutom har, som konstitutionen föreskriver, alla viktigare förhandlingsfrågor tagits upp i Utrikesnämnden, som - om jag inte missminner mig - vid varje möte har behandlat EG/EES-förhandlingarna. Jag vidhåller att det har förekommit samråd i de här frågorna som, såvitt jag vet, även i enskildheter går längre än i någon annan förhandling.
Fru talman! När Lagrådet, Kommunförbundet och andra fick tillfälle att yttra sig över förslaget till proposition, skrek man i himmelens höjd att tiden var alldeles för knapp. Självfallet har även de haft möjlighet att följa den här förhandlingen, men uppenbart kom de då på nya saker som de inte hann ta ställning till. Har vi fått igenom allt det som riksdagen fick mandat att förhandla om eller har regeringen kommit tillbaka till riksdagen och bett om nytt mandat för att kunna släppa på en del krav? Riksdagen sade t.ex. att hänsyn till vår miljöpolitik, vårt skydd för hälsa, vår regionalpolitik måste tas i förhandingarna, och inte på någon punkt försämras. Har vi fått igenom det?

Fru talman! Först vill jag fråga: Är Hadar Cars helt säker på att EG kommer att starta sin inre marknad den 1 januari 1993? Enligt uppgift av journalister som finns på plats är det oerhört mycket kvar, och man är inte alls färdig. Det är vi som blir färdiga fortare och öppnar oss, utan att man i EG är beredd att öppna sig. Jag vill ställa en annan fråga: Överblickar Hadar Cars konsekvenserna av EES-avtalet? Har han satt sig in i de 1 400 lagar som vi nu skall anpassa oss till, så att han verkligen kan säga att det är till Sveriges fördel? Jag sade i mitt anförande att det är skillnad att ha en förberedelseprocess här i riksdagen när riksdagsledamöterna är samlade. Då kan vi ha överläggningar i partigrupperna och ha frågestunder under behandlingens gång när nya problem kommer upp. Vi kan anordna många offentliga utfrågningar. Massmedia är också intresserade av att bevaka riksdagen. Det var nästan spöklikt här i somras, när vi gick omkring i ett tomt riksdagshus. Flaggan var inte ens hissad, men varje utskott satt i sammanträden om det här unikt viktiga avtalet. Det är självfallet betydligt bättre att ha alla riksdagsmän på plats när man skall gå igenom en så här stor och viktig fråga. Utskotten har varit helt isolerade i sina bedömningar. Jag vågar dessutom påstå, med erfarenhet från mitt eget utskott, utrikesutskottet, att man icke i detalj har studerat det hela, utan man har tagit mycket lätt på det. Man har ansett - som vi brukar göra när det gäller avtal med främmande makt - att det är någonting som regeringen har förberett, och det är inte mycket vi kan göra åt det. I det här fallet är det ett avtal av stor betydelse. Det är ett avtal med främmande makt, men det kommer att i detalj reglera enskildas, företags och domstolars verksamhet i Sverige i framtiden. Det är inte som ett vanligt avtal, som man kan lita på fungerar därför att det är förberett. Riksdagen har ansvaret för att i detalj studera vad det innebär, att studera konsekvenserna, att kalla hit människor som berörs av det till offentliga utfrågningar och diskutera om det nu är mest fördelaktigt för oss att anta ett sådant här avtal eller att ha de frihandelsavtal som vi redan har samt vilken möjlighet vi har att sluta andra avtal som är fördelaktiga för både EG och oss. Är det en bättre väg? Skall vi nu binda oss för att följa EG:s lagar, innan vi har haft en folkomröstning om vi över huvud taget vill vara med i denna blivande union? Skall vi binda oss för att följa lagarna i förväg, utan att folket har fått säga sitt? Jag anser att detta är ytterst beklagligt. Jag vädjar fortfarande till Hadar Cars som ordförande i EES utskottet: Vänta med ratificeringen! Låt denna behandling ta litet längre tid! Vi har tid på oss.

Fru talman! Ett så genomgripande avtal, som enligt våra högsta jurister innebär unika förändringar av svensk rättsordning, kräver att vi tänker oss för. Under det halvår som vi inte fullt ut kan delta i den inre marknaden i EG - om den verkligen har kommit till - måste det i Sveriges riksdag ske en noggrann behandling, där vi punkt för punkt går igenom vad de olika förordningarna och direktiven kommer att innebära av förändringar för olika enskilda företag, jurister, osv. i Sverige. Ingen kan påstå att vi har gjort det. Jag tycker att det är oansvarigt av oss att så här snabbt och med så extraordinära metoder jäkta igenom ett så betydelsefullt avtal. Därför vill jag ännu en gång vädja till Hadar Cars, inte minst med tanke på kommande historiska undersökningar: Låt det inte bli så att man i praktiken band Sveriges riksdag och låste alla partier under ett sommaruppehåll, då riksdagen inte var samlad, för ett avtal som fick en avgörande betydelse för Sveriges framtid! Låt det inte bli så! Det är helt onödigt. Sätt i gång med stora undersökningar, utfrågningar och debatter! Skriv så småningom ett betänkande där allting är helt glasklart, med t.ex. en uppräkning av vilka förordningar som kommer att gälla omedelbart, vilka direktiv vi skall anpassa oss efter, vilka som kommer att beröras, osv. Det är ett oerhört stort avtal. Det påstås att bestämmelserna skulle uppta 15 volymer om de fanns i tryck. De lär finnas i en databas här i riksdagen, men alla är tydligen inte översatta till svenska ännu. Det gäller bl.a. bestämmelser på det fytosanitära och det veterinära området som är oerhört väsentliga för hälsa och djurskydd m.m. Enligt kanslichefen i EES-utskottet är det sådana bestämmelser som inte är översatta ännu. Ta tid på er i utskottet! Det finns ingen regel som säger att ni måste besluta nu. Extraordinär brådska när det gäller så avgörande avtal är oansvarig.

Fru talman! Jag har för avsikt att tala om EG och kvinnorna. Av undersökning efter undersökning framgår att allt fler svenskar känner oro och tveksamhet inför ett EG/EU-medlemskap, i synnerhet kvinnorna. Oavsett partitillhörighet hör många hemma på en glidande åsiktsskala. Beroende på vem som informerar utmålas EG ömsom som ett hot, ömsom som en möjlighet. Det framstår därför som allt angelägnare att en allsidig information sprids. Jag tycker att dagens debatt tjänar det syftet. Det gäller för oss alla att skaffa insikt före åsikt. Eftersom kvinnor känner sig extra oroliga inför frågan om ett medlemskap, är det speciellt angeläget att ge information utifrån ett kvinnoperspektiv. Det är syftet med mitt inlägg. Det är viktigt att erinra om att drömmen om fred och stabilitet i Europa efter de två världskrigen blev en viktig drivkraft för tillskapandet av EG. Länder som samarbetar på det ekonomiska och politiska området utvecklar självklart vänskapliga förbindelser som skapar trygghet. Ett krig mellan Frankrike och Tyskland var för 40 år sedan ett konkret hot. Det var fortfarande ett viktigt argument för fransmännen för att i folkomröstningen rösta ja till Maastrichtfördraget. För oss kvinnor är också fredsarbetet viktigt och fredssträvan stark. Vi kämpar för att såväl våra, som andra kvinnors, män och söner skall slippa dra ut i krig. Som centerkvinna är jag därför noga med att understryka att regeringens förhandlingsuppdrag gäller ''medlemskap med bibehållen neutralitet''. Den svenska alliansfriheten skall bestå. Många människor, särskilt kvinnor, oroar sig över att vi svenskar skulle förlora möjligheten att styra vårt eget land om Sverige går med i EG. Nejsägarna hävdar att vi mister vår suveränitet och uttrycker åsikten att vi klarar oss bra med enbart Den senaste tidens internationella oro, i huvudsak på den ekonomiska marknaden, får mig att undra vilken suveränitet vi har i dag. Hur mycket styr den s.k. marknaden och hur mycket bestäms ute i Europa, utan att vi har inflytande? EES-avtalet ger oss visserligen tillträde till EG:s inre marknad, men några påverkansmöjligheter eller något politiskt inflytande i EG-parlamentet, Kommissionen, Ministerrådet och EG-domstolen får vi inte. Det tycker jag är mycket olyckligt. Vi får så litet inflytande i EG:s beslutande organ - bara några platser i parlamentet - hävdar man. Det är förvisso sant, men de flesta partier har väl aldrig tvekat att ställa upp på val till den svenska riksdagen även om inflytandet där skulle bli litet. De flesta, och även jag, hävdar i stället att också med få mandat har ett parti ett bättre inflytande i riksdag, parlament och regering, än utanför. Dessutom får alla länder som är medlemmar i EG varsin plats i Ministerrådet, där alla röster är lika mycket värda. Den s.k. subsidiaritetsprincipen, som innebär att besluten skall fattas så nära medborgarna som möjligt, ökar det demokratiska inflytandet. Det är därför viktigt att EG-länderna konkretiserar innebörden av denna princip. Vi är överens om att vi svenskar skall vara aktiva i förhandlingarna för att uppnå en progressiv politik på flera områden, såsom miljöpolitik, regionalpolitik, socialpolitik m.m. Men också vi kvinnor skall vara med. Den kvinnliga representationen i olika församlingar måste öka. I dag är den erbarmligt dålig inom EG. Minst 50 % kvinnor i alla beslutande organ och fler kvinnor på ledande befattningar, är en målsättning för oss kvinnor både inom och utanför EG. Hur går det med den svenska välfärden om vi går med i EG? Kan vi värna om sociala förmåner, pensioner, sjukvård, barn och åldringsvård m.m., när skatteuttaget minskar? Det är helt klart att det krävs en stark och sund ekonomi för att vi i Sverige skall få möjlighet att värna vår välfärd. Det krävs tillväxt. Vårt näringsliv måste få konkurrera på lika villkor med EG länderna, som vi handlar med. Det krävs även en stark ekonomi för att bekämpa arbetslösheten. Ett medlemskap beräknas ge tillväxt och därmed även kunna garantera välfärden, vilket talar för ett medlemskap. På jämställdhetssidan har både Sverige och EG kommit långt. EG arbetar för ökad jämställdhet i arbetslivet. Fem direktiv och tre handlingsprogram har antagits sedan 1975. EG-länderna har genom att tillsammans anta regler som stärker jämställdheten, ökat pressen på varje enskilt medlemsland att förbättra kvinnornas möjlighet i arbetslivet. För mig som centerkvinna är miljöfrågorna ytterst viktiga, och de har stor betydelse för mitt ställningstagande. Därför väger också möjligheten att tillsammans inom EG driva en progressiv miljöpolitik tung. Jag har särskilt noterat att miljöpartierna i EG-länderna - nu senast i Frankrike - är för ett EG-medlemskap, eftersom de anser att miljöfrågornas lösning kräver ett gemensamt agerande över nationsgränserna. I dagsläget talar det mesta för ett EG-medlemskap ur kvinnlig synvinkel, enligt den analys jag har gjort. Det fordras emellertid mycket mer av studier och analyser innan det är dags att folkomrösta. Jag har en fråga till Ulf Dinkelspiel i detta sammanhang. Hur agerar regeringen för att frågan om EG-medlemskap belyses utifrån kvinnoperspektivet? Hur agerar regeringen för att kvinnors synpunkter, värderingar, erfarenheter och kunskaper verkligen tas till vara på alla områden?
Fru talman! Jag är glad över att Ingbritt Irhammar har tagit upp den speciella aspekten kvinnorna och EG. Den är av mycket stor betydelse, och jag tror att den kommer att bli något av en nyckelfråga inför folkomröstningen. Vi försöker belysa dessa frågor genom insatser på flera fronter. För några veckor sedan kallade Birgit Friggebo och jag till ett möte på Haga. Vi bjöd in företrädare för olika kvinnoorganisationer och enskilda personer som aktivt har deltagit i kvinnodebatten. Vi försökte få fram ett antal synpunkter på och förslag till hur vi fortsättningsvis skall agera i den här frågan. Vi är nu i färd med att följa upp en rad bra förslag som framfördes under mötet. Vi kommer att satsa på ökad information. Vi kommer att anordna särskilda seminarier som gäller kvinnorna i EG. På särskilda seminarier kommer vi också att försöka belysa de rättsliga frågor som aktualiseras i ett medlemskapsperspektiv och som har samband med kvinnor och EG. Vi kommer också att försöka föra ut debatten regionalt på olika sätt. Dessutom mottar vi gärna ytterligare uppslag till hur vi skall föra informationen vidare och stimulera debatten. Den är av central betydelse för medlemskapsfrågan.
Fru talman! Jag tackar för de här kompletterande upplysningarna om kvinnoperspektivet. Jag tror precis som Ulf Dinkelspiel att det kommer att vara kvinnorna som avgör om vi skall gå med i EG eller ej. Därför är denna fråga oerhört viktig. Jag blev glad när jag fick höra om de seminarier som skall hållas och den information som skall spridas. Det här är en levande debatt som skall följas upp och vara i gång ända fram till folkomröstningen. Jag har ett förslag - ni kanske redan har tänkt på det -, nämligen att man skall göra en kvinnoperspektivskonsekvensanalys av alla förslag som läggs fram. Vi begär ju miljökonsekvensanalyser vid olika politiska beslut som vi fattar. På samma sätt borde det göras kvinnoperspektivsanalyser av olika beslut. Hur drabbas kvinnor? Vilka fördelar kan vi få, och var kan problemen ligga? Det är några av de frågor som en sådan analys kan innehålla.

Fru talman! Få frågor har under de senaste åren blivit så grundligt genomdiskuterade som frågan om Sverige och den europeiska integrationen. Inte bara under de senaste åren utan faktiskt under de senaste decennierna har debatten om Sveriges delaktighet i den europeiska processen ständigt förts. Meningarna har skiftat och kommer naturligtvis att göra så även i framtiden om hur vi skall gestalta vår roll i det europeiska samarbetet och vilken politisk inverkan vi skall sträva efter för att utveckla det euroepiska samarbetet. Ibland tycker jag dock att denna diskussion blir perspektivlös. Det faktum att det finns många, viktiga frågor som måste behandlas och diskuteras och som är värda respekt, får inte skymma ett större och mera betydande faktum. Den normala utgångspunkten, sett utifrån vår historia och våra erfarenheter, är nämligen att Sverige skall ta en aktiv del i den euroepiska integrationen. Detta har gällt för den svenska ekonomins framväxt under en hundraårsperiod, då vår ekonomi har internationaliserats och då det har legat i vårt intresse att Europa - och hela världen - har varit en marknad för svenska företag. Få ekonomier är i dag så europeiserade som den svenska. Vi ser det i form av en betydande välfärd, jämfört med många andra länder. Det finns också ett annat moment i synen på den europeiska integrationen. Det gäller den politiska grunden, där vi i Sverige tenderar att glömma att den europeiska integrationen är en process av tålmodigt arbete som är förankrad i visioner om freden i Europa, viljan av att säkra människors frioch rättigheter i Europa och viljan att föra Europas folk närmare varandra. Denna vision består inte bara av högtravande teoretiska och doktrinära formuleringar, utan den är en verklighet för Europas folk. Vi ser det i form av att det har blivit möjligt för allt fler människor att resa fritt i Europa. Vi ser det också i form av att det nya Europa som nu växer fram kommer att bli ett medborgarnas Europa, där staterna inte uppställer några gränser för de enskilda människorna. Vi ser det i det faktum att Europas folk har kommit varandra närmare. I dag har man ett växande samarbete på ekonomins område likaväl som på utbildningens, kulturens och en mängd andra områden. Jag tror att vi i Sverige har anledning att känna respekt för att en av de främsta drivkrafterna för en europeisk integration har varit och är avskyn för följderna av nazismens härjningar i Europa, för kriget och de ruiner som detta efterlämnade. En annan viktig drivkraft är avskyn för förtrycket i östra Europa, som för så lång tid band halva Europas befolkning under diktatur. Detta har sin spegelbild i ett demokratiskt och fungerande samarbete mellan fria nationer. I den europeiska debatten i Sverige är det nu dags att vi inte enbart skall diskutera hur vi skall lösa olika konkreta frågor och problem. De skall, bör och får diskuteras. Men vi skall också föra debatten utifrån frågan vad det innebär för Sveriges del att ställa sig utanför en gemenskap och samverkan som bygger på demokratins och frihetens grund och på en vilja att säkerställa detta för hela Europa. Vad innebär det för Sveriges del att ställa sig utanför en process, som har varit vår process, när det gäller att föra ekonomierna närmare varandra? För vår del har det tagit sig uttryck i medlemskapet i EFTA och i att den svenska ekonomin har blivit en öppen ekonomi gentemot Europa. Vad innebär det för vår del att ställa sig utanför det tålmodiga arbetet att fortsätta att säkra de mänskliga fri och rättigheterna? Vem kan i dagens Europa säga att detta är en överflödig gärning? Det är lika omöjligt som att någon efter andra världskrigets slut skulle ha sagt att det vore en överflödig gärning att säkra friheten, demokratin och de mänskliga fri och rättigheterna. Fru talman! Frågan måste nu ställas till dem som försöker hitta förevändning efter förevändning och konkret problem efter problem i det europeiska samarbetet för att kunna säga nej till det i sin helhet. Vad är deras alternativ? Vad skulle det innebära för Sveriges del att vi säger nej till den möjlighet för svenska medborgare som öppna gränser innebär? Vad innebär det att vi skulle ställa oss vid sidan av ett fördjupat samarbete för att säkra demokratin och de mänskliga fri och rättigheterna? Vad innebär det att vi skulle ställa oss vid sidan av ett arbete som går ut på att skapa gemensamma demokratiska beslut över det gemensamma? Detta, fru talman, är en politisk debatt som måste till för att göra klart att det är de som säger nej som står för den stora avvikelsen i svensk politisk tradition.

Fru talman! Gunnar Hökmark började med att berätta om hur Sverige sedan årtionden samarbetar nära med Europa och med hela världen. Han talade om hur vårt näringsliv har varit med i samarbetet. Han nämnde inte exempelvis Europarådet, men det har vi varit med och byggt upp, och där är vi med och arbetar för mänskliga rättigheter. Han talade också om hur det har blivit fritt att resa. Allt det här är en beskrivning av nuläget. Sverige är med aktivt i det europeiska samarbetet. Vi är med i FN, vi är med i Europarådet, vi samråder på olika plan - genom våra företag, genom våra olika organisationer också inom EG, genom Europafacket, industriförbunden, osv. Sverige är med i allra högsta grad. Vi har ett frihandelsavtal, och vi har massor med andra avtal. Våra ungdomar får studera i Erasmus-projektet, vi har forskningsutbyte med industrin i COMETT, osv., osv. Det som skiljer och det vi håller på att göra nu, det är att vi skall binda oss för att ta över deras lagar. Vi skall binda oss för att lyda EG:s lagar. Men ingen har kunnat tala om för mig varför det skall vara nödvändigt. Vi är inte isolerade nu. Precis som Gunnar Hökmark sade har vi byggt upp detta fantastiska samarbete. Vi skall naturligtvis fortsätta med detta fantastiska samarbete. Men varför måste vi ta över alla lagar som vi, även om Sverige blir medlem i EG, bara får ett begränsat inflytande över? Varför kan vi inte fortsätta att ha svensk rätt till självbestämmande och som en suverän stat i samarbete och öppenhet tillsammans med alla andra länder fortsätta ett bra samarbete för alla de fina och viktiga mål som Gunnar Hökmark tog upp? Vad är det som säger att vi måste börja lyda lagar? Det är nu till att börja med genom EES-avtalet fråga om 1 400 lagar, och sedan tillkommer alla lagar som man hittar på inom den inre marknaden. Om Sverige blir medlem får vi sedan underordna oss allt det som man beslutar där nere. Europas länder är dock väldigt olika. Det har också, inte minst genom den nordiska erfarenheten, visat sig, att så länge Norge och Sverige var i union och Sverige var storebror och det var bekymmer för Norge, så var det krångel med vårt samarbete. Men efter den fredliga unionsupplösningen har vårt samarbete under åren blivit allt bättre. Det kan bli sämre om man som ett litet land tvingas lyda de större makternas bestämmelser, som kanske passar för dem men som kanske inte passar för oss. Gunnar Hökmark, varför fortsätter vi inte det intensiva och fina samarbete som Gunnar Hökmark här själv vältaligt har beskrivit, utan att binda oss för att ge upp svensk självbestämmanderätt?
Fru talman! Jag tycker att Birgitta Hambraeus inlägg väldigt väl speglar det utanförskap som många på nej-sidan i praktiken vill verka för. De inser inte att den europeiska utvecklingen, liksom Sveriges utveckling, är fråga om en ständigt fortlöpande process. Frågan om frihandeln har i det sammanhanget varit en debatt och en politisk process där den tidens Birgitta Hambraeusar sade nej. Frågan om deltagandet i Europarådet möttes av den tidens Birgitta Hambraeusar. Frågan om svenskt deltagande i FN möttes av den tidens Vi kan se att det alltid har funnits de som funnit argumenten för att göra stopp just där och därmed säga nej till denna gemensamma process. Men det är det som är det intressanta och det viktiga, och det är där Birgitta Hambraeus skiljer ut sig. Hon vill nämligen inte att Sverige som en suverän stat skall vara med i denna process för att säkra människors fri och rättigheter i Sverige och i Europa. Hon vill inte att Sverige skall vara med i denna process, som ger svenska medborgare öppna gränser. Konsekvensen av hennes ställningstagande är inte att vi i kraft av de meriter som andra har skapat sedan tidigare lever kvar i den europeiska processen, utan konsekvensen är att vi ställer oss vid sidan av. Det som Birgitta Hambraeus borde lämna till denna kammare är en bild av utanförskapet. Medan demokratin och friheten stärks och stabiliseras i den europeiska gemenskapen, medan medborgarna i den europeiska gemenskapens länder kan leva med fria gränser vill Birgitta Hambraeus att vi skall ställa oss vid sidan av och och också stå vid sidan av det gemensamma demokratiska beslutsfattandet. Det finns ingen suveränitet att vinna i detta. Det finns ingen frihet för de enskilda medborgarna att vinna i detta. Det finns isolering, stagnation och ett utanförskap, som för människorna i vårt land kommer att innebära konsekvenser som Birgitta Hambraeus inte vill, inte vågar och inte kan beskriva. Hon vill hellre stoppa utvecklingen och tro att vi på så sätt kommer att fortsätta att befinna oss i den situation som vi i dag befinner oss i. Sanningen är att vi kommer att bli ett land vid sidan av en spännande och fascinerande utveckling mot framtiden.
Fru talman! Jag vill först fråga: Anser Gunnar Hökmark att Sverige nu är isolerat och utanför? Är vi nu ett isolerat land utan samarbete med andra länder? Jag menar inte annat än att vi skall fortsätta det samarbete som Gunnar Hökmark nyss har beskrivit och som jag i allra högsta grad bejakar, det samarbete som vi bedriver som en fri nation. Vi skall däremot inte gå in under överstatliga organisationer, där vi i detalj - ända till märkningen av brödpaketen - tvingas följa lagar och förordningar som utarbetas av jätteförsamlingar som vi bara marginellt kan påverka. Att kalla Sverige en suverän stat efter det att vi har blivit medlem i en union är kanske ändå att hårdra saker och ting. Gunnar Hökmark sade vältaligt att den tidens Birgitta Hambraeus protesterade mot frihandelsavtalet. Låt mig då påpeka att det faktiskt var samma Birgitta Hambraeus som satt i riksdagens näringsutskott och i den här riksdagen när frihandelsavtalet ratificerades. Detta skedde under stort jubel. Det förekom inga diskussioner, utan detta var utomordentligt bra för Sverige. Vi hade då bestämt oss för att icke bli medlemmar. Medlemsansökan hade lämnats in på 60-talet, men i början på 70-talet bestämde vi oss för att medlemskap inte var något som vi ville ha. Redan då, långt innan unionen var verklighet, ansåg man att det i alltför hög grad skulle begränsa vår självständighet. Detta frihandelsavtal var något som inte bara riksdagen, och också jag, bejakade utan som också näringslivet nöjde sig med under en lång följd av år. Efter det har vi antagit många nya avtal, och samarbetsformerna är tusentals. Jag kan hålla på länge med att räkna upp hur vi på olika sätt samarbetar både med EG-länderna och med EG som institution. Detta skall vi naturligtvis fortsätta med. EG är ju öppet på det sättet. Eller är det inte öppet? Är det så att EG nu tänker sluta sig och sluta samarbeta med de 94 % av jordens befolkning som icke finns inom EG? I så fall betackar jag mig för att komma in i en sådan union.
Fru talman! Birgitta Hambraeus säger att vi skall fortsätta med samarbetet inom alla olika områden. Hon säger också att vi inte skall vara med om att fatta beslut om detta samarbete. Samtidigt säger hon att vi skall vara suveräna. Detta är tre stycken enheter i ett resonemang som inte går ihop. Samarbetet fortsätter att utvecklas på demokratins och frihetens grund, såsom det har gjort under hela efterkrigstiden. Då är frågan: Vilka vill vara med och vara delaktiga i att som suveräna nationer och suveräna folk utforma detta samarbetes innehåll?

1992 är det år vi lever i nu, men det kommer nya år, och samarbetet fortsätter att utvecklas i Europa precis som det gjort under hela efterkrigstiden. Uppenbarligen är Birgitta Hambraeus nöjd med den utveckling som har varit. Men varför vill då Birgitta Hambraeus inte att svenska folket och svenska ungdomar skall vara med om det samarbete som kommer att prägla Europas och vår framtid?

Kristina Svensson begär replik, men hon har inte blivit angripen. Vi tvingas tyvärr tillämpa rätten till replik mycket strikt för att hinna med den allmänpolitiska debatten.